Herr talman! Det är väl riktigt som det säges i utskottets utlåtande att det vidtagits åtgärder på flera områden för att stimulera sysselsättningen, särskilt under vinterhalvåret. Å andra sidan finns det ingenting som med säkerhet tyder på en snabb konjunkturuppgång inom den närmaste tiden, även om vi i går kunde läsa i Aftonbladet att vi går mot bättre tider. Tvärtom är det väl så att arbetsmarknadsläget skärpts, inte minst i de nordligare delarna av landet, bl.a. beroende på de ogynnsamma konjunkturerna inom skogsnäringen. Vi måste tyvärr också räkna med en betydande dold arbetslöshet, särskilt bland mindre jordbrukare och andra som har behov av tillskott till inkomsten för att klara sin försörjning. Den anslagsökning på 50 miljoner kronor som vi här föreslår till allmänna beredskapsarbeten är enligt vår uppfattning väl befogad med hänsyn till det användningsområde det här närmast är fråga om, nämligen vägarbeten. Vi känner till den gamla invändningen att vägarbeten är alltför kapitalkrävande och att man därför företrädesvis bör söka sådana arbetsobjekt som kräver liten kapitalinsats i förhållande till antalet dagsverken. Men vi skall också ha klart för oss att detta i stor utsträckning innebär att man nödgas tillgripa sådana arbeten som är av begränsat värde ur produktivitetssynpunkt och har en lägre angelägenhetsgrad. Förbättringsoch ombyggnadsarbeten för vägarna ligger färdigprojekterade, och det är fråga om arbeten som under alla förhållanden måste komma till utförande inom en nära framtid men som inte nu får påbörjas därför att de inte anses ge tillräcklig sysselsättningseffekt. Jag tror att denna politik på allvar bör omprövas.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

Herr talman! För innevarande budgetår disponerar arbetsmarknadsstyrelsen 423 miljoner kronor för beredskapsarbeten jämte 25 miljoner kronor odisponerade medel av reservationer på anslagen. Dessa medel gör det möjligt att under innevarande budgetår utföra 2,2 miljoner dagsverken. Med hänsyn till arbetsmarknadsläget har arbetsmarknadsstyrelsen hemställt att ytterligare 160 miljoner kronor skall anvisas, innebärande möjligheter att under budgetåret ytterligare 800 000 dagsverken genomföres. Den framställningen biträds av departementschefen. Centern och folkpartiet anser, att dessa medel är otillräckliga. Den 15 januari redovisades 64 366 arbetssökande på arbetsförmedlingarna — en siffra som innebär en ökning med drygt 45 procent i jämförelse med decembersiffran eller en ökning med drygt 30 procent jämfört med motsvarande siffra i januari ett år tidigare. Dessutom tillkommer 30 172 personer i omskolning och 18 417 i beredskapsarbete eller tillsammans 112 955 personer. Några siffror om läget i mitten av februari finns ännu inte tillgängliga, men även om det kan antas att det blir en viss nedgång av arbetslöshetssiffrorna på grund av den sedvanliga förbättring som alltid inträder vid denna tid på året, finns det tyvärr inga tecken som tyder på någon påtaglig förbättring av situationen. Man kan nog inte frigöra sig ifrån att regeringen varit optimistisk i överkant, när den förutspått en konjunkturuppgång innevarande år av sådan storlek att man inte skulle våga sig på generella konjunkturstimulerande åtgärder med hänsyn till risken för en överkonjunktur. Det finns alltså ett mycket stort antal arbetslösa. I ett sådant läge är det ur alla synpunkter angeläget att ge så många som möjligt produktivt arbete, även om detta i viss mån måste ske i form av beredskapsarbeten. Det finns dock en hel del sådana arbeten som är nödvändiga och som under alla förhållanden bör komma till utförande ganska snart. Hit hör många vägförbättringar och vägbyggnader. Det råder som bekant stor eftersläpning på detta område, och inte minst ur landsortens synpunkt är det angeläget att man knappar in på denna eftersläpning. Vägbyggnader hör till de beredskapsarbeten som lätt kan sättas i gång även under vintern, när t.ex. skogsvårdsarbete inte kan bedrivas. Enligt de uppgifter jag har finns det färdigprojekterade arbeten som kan sättas i gång med några dagars varsel. Jag kan som exempel nämna att det inom Gävleborgs län finns färdigprojekterade beredskapsarbeten inom vägförbättringsområdet på ungefär 2,5 miljoner kronor och på nybyggnadsområdet med 5,5 miljoner kronor, som kan sättas i gång inom ett par veckor om medel ställs till förfogande. Inom det enskilda vägnärtet finnes färdigprojekterade arbeten som det kommer att ta 10 år innan de blir utförda, om inte ökade medel ställes till förfogande.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

Herr talman! Vid ingången av detta budgetår disponerade arbetsmarknadsstyrelsen cirka 448 miljoner kronor för allmänna och särskilda beredskapsarbeten. Kungl. Maj:ts förslag i proposition nr 2 — alltså den som nu behandlas — innebär i enlighet med arbetsmarknadsstyrelsens förslag att ytterligare 160 miljoner kronor skall anvisas till beredskapsarbeten. Den föreslagna ökningen avser huvudsakligen vad vi kallar särskilda beredskapsarbeten, som skall användas för svårplacerad, oftast äldre och lokalt bunden arbetskraft. Av det belopp om 608 miljoner kronor som skulle stå till förfogande skall 245 miljoner kronor avräknas mot automobilskattemedlen, dvs. användas för vägoch gatuarbeten. Av sistnämnda belopp, 245 miljoner, ingår 170 miljoner i anslaget till allmänna beredskapsarbeten. Mot förslaget i propositionen ställs nu mittenpartiernas yrkande om ytterligare 50 miljoner kronor för allmänna beredskapsarbeten i form av vägarbeten. I motionen anges som argument för höjningen, dels allmänt att sysselsättningsläget försämrats sedan Kungl. Maj:ts tillgängliga material bedömdes, dels att en möjlig ökning av vägbyggandet inte bör hämmas av medelsbrist. Utskottets majoritet har konstaterat att förslagen i propositionen medger ett uttag av 3 miljoner dagsverken detta budgetår eller mer än en fördubbling jämfört med föregående budgetår. Utskottet anser vidare att det i vart fall nu, enligt tillgängliga uppgifter, inte kan vara motiverat med den i reserva tionen förordade höjningen. Skulle utvecklingen motivera det finns det möjlighet med en förstärkning på tilläggsstat II B senare i vår och då mot bakgrund av ett ännu bättre material. Dessa belopp måste väl under alla förhållanden räcka för den närmaste perioden. Reservationen innebär också en prioritering av vägbyggandet. Då riksdagen nu skall bedöma anslagsfrågan och prioriteringen, bör det också erinras om att statsutskottet senare i vår skall behandla ytterligare förslag som syftar till att förbättra sysselsättningen under våren. När det gäller att bekämpa arbetslösheten och att ta itu med de svårigheter som har uppstått i fråga om sysselsättningen har arbetsmarknadsstyrelsen och regeringen på allt sätt sökt se till att erforderliga resurser ställs till förfogande och att alla nödvändiga åtgärder vidtages. Att nu lägga ytterligare 50 miljoner kronor på denna beredskapsstat när vi vet att regeringens förslag innebär en väsentlig ökning av dagsverksantalet, kan inte anses motiverat. Skulle emellertid den närmaste framtiden medföra svårigheter som gör att pengarna inte räcker till har vi, som jag redan sagt, möjlighet att på tilläggsstat II B få ytterligare pengar för ändamålet. Herr talman!

Herr talman! Enligt herr Birger Andersson har regeringen och arbetsmarknadsstyrelsen ställt alla erforderliga medel till förfogande för att avhjälpa den arbetslöshetssituation vi för närvarande har. Det påståendet måste man väl ändå ifrågasätta riktigheten av. Det finns dock fortfarande 64 000 arbetslösa som inte har arbete i någon form och som inte fått tillfälle till omskolning eller beredskapsarbete. Det är ju ett bevis för att det här erfordras ytterligare åtgärder. Herr Birger Andersson framhåller vidare att pengar för detta ändamål kan fås på tilläggsstat efter begäran. Men det är nu som pengarna behövs. Vi är mitt inne i vintermånaderna, då läget är besvärligast, och det tar sin tid att få i gång dessa arbeten. Skall vi vänta på ett beslut om eventuell medelstilldelning längre fram hinner det bli vår eller sommar, och då har arbetslöshetssituationen kanske lättat. Det är alltså nu pengarna behövs. Enligt uppgifter som jag nyss har fått lär faktiskt arbetsmarknadsstyrelsen i dessa dagar överväga att försöka ordna beredskapsarbeten motsvarande ytterligare en halv miljon dagsverken och kommer alltså att behöva ytterligare medel från riksdagen. Jag tror, herr talman, att det finns starka skäl att bifalla reservationen.
Herr talman! Det finns väl ingen anledning att i dag dra upp en stor allmän debatt om = arbetsmarknadspolitiken. Det får vi tillfälle till senare. Vi bör begränsa oss till det avsnitt av detta område som vi just nu behandlar. Det gäller då främst möjligheten att öka beredskapsarbetena i form av vägarbeten. För närvarande är de möjligheterna mycket begränsade. Arbetsmarknadsmyndigheterna medger beredskapsarbeten i form av vägarbeten i ganska begränsad omfattning, och det är detta vi vänder oss emot. Vägarbeten och vägförbättringar kommer, såvitt man kan se, ännu under lång tid och kanske alltid att ha en hög angelägenhetsgrad. Inte minst bör man beakta det förhållandet att det alltjämt finns många dödsfällor kvar på våra vägar, vilka bör elimineras. Främjandet av säkerheten i trafiken tycker jag bör beaktas såsom ett tungt vägande skäl.
Herr talman! Jag vill helt instämma i vad herr Jacobsson sade om att det inte nu är lämpligt med en stor arbetsmarknadsdebatt. Den kommer väl så småningom. Till herr Johan Olsson vill jag säga att när majoriteten i utskottet stöder regeringens förslag innebär det inte att man motsätter sig alla höjningar. Faktum är ju att riksdagen här föreslås höja arbetsmarknadsstyrelsens medel till beredskapsarbeten med 160 miljoner kronor. Det är alltså pengar som skall användas under det budgetår vi nu är inne i — pengar som innebär att man kan fördubbla antalet dagsverken gentemot förra året. Till detta vill mittenpartierna lägga ytterligare 50 miljoner kronor. Här har regeringen följt arbetsmarknadsverkets förslag, och jag förmodar att arbetsmarknadsverket kan dessa ting lika bra som herr Johan Olsson.

Herr talman! Jag tror alldeles säkert att arbetsmarknadsstyrelsen kan dessa frågor. Det skall bli mycket intressant att se vad de överväganden leder till, som just nu pågår inom arbetsmarknadsstyreisen — de kommer kanske att leda till att man där kommer att kräva ytterligare medel. Jag tycker inte att det är tecken på någon vidare handlingskraft när herr Birger Andersson säger att det räcker med vad regeringen här föreslagit därför att det är en fördubbling gentemot i fjol. Det är inte fråga om detta, utan vad det gäller är den arbetslöshetssituation vi har i dag och vad den kräver; och den kräver mera pengar än vad utskottsmajoriteten gått med på.
Herr talman! En fördubbling av antalet dagsverken är rätt betydande. Vi har inte en fördubbling av arbetslösheten. I jämförelse med ökningen av antalet arbetslösa är alltså ökningen av antalet disponibla dagsverken mycket betydande. Jag har också tidigare sagt, och jag vill än en gång påminna herr Johan Olsson om det, att skulle arbetsmarknadsverket och regeringen finna, att de medel som nu ställs till förfogande inte räcker till budgetårets slut, alltså den sista juni, så finns det tillfälle att komma igen och på tillägggsstat II B få ytterligare medel.

Herr talman!

Det gäller de fiskare — framför allt de sötvattensfiskare — som genom kampanjen angående kvicksilverförekomst i fisk fått sina inkomstmöjligheter och därmed sina försörjningsmöjligheter radikalt förändrade.

Var och en kan då själv förstå vilken ohållbar situation som har uppstått, inte bara för de fiskare som har förbjudits att fiska i sina sedvanliga fiskevatten, utan även för de fiskare vilkas fiskevatten i och för sig inte är förbjudna men som inte får någon avsättning för sin fisk i rimlig omfattning och till normala priser. Många av dessa fiskare befinner sig i 60-årsåldern eller däröver. På grund av deras ålder och bosättningsort, som ju regelmässigt ligger ute i skärgårdsområdet och relativt långt från tätorter, uppstår stora svårigheter att bereda dessa människor annat lämpligt arbete eller omskolning.

Regeringen har även i statsverkspropositionen aviserat, att en proposition skall framläggas under denna riksdag med anledning av KSA-utredningens delbetänkande. Utskottet har — uppenbarligen med hänsyn till den kommande propositionen — yrkat avslag på motionen och förklarat, att riksdagen bör pröva förslag om kontantstöd åt vissa arbetslösa i ett sammanhang. Men, herr talman, här gäller det ju en avgränsad grupp äldre människor, som utan egen förskyllan i praktiken har mist sina försörjningsmöjligheter och som i realiteten är att betrakta såsom arbetslösa.

Detta förhållande har jag och mina medmotionärer i andra kammaren velat att riksdagen skall fästa Kungl Maj:ts uppmärksamhet på. Vi anser det nämligen synnerligen angeläget att något göres för dessa människor och att det göres snart.

Herr talman! Det är ju inte vanligt att man yttrar sig då det inte ställts något yrkande. Jag har emellertid begärt ordet då man av herr Bloms anförande kanske kunde få det intrycket att statsutskottet, vilket här är fullständigt enigt, inte vore intresserat av de människor det här gäller. Förhållandet är emellertid det att när en proposition är under utarbetande i Kungl. Maj:ts kansli, så är det inte vanligt att riksdagen skriver och talar om att den och den saken också skall medtagas i propositionen. Om det blir nödvändigt att motionera beträffande dessa kvicksilverdrabbade fiskare, om jag så får säga, är rätta tiden när propositionen med anledning av KSA-utredningen ligger på riksdagens bord. Herr Blom nämnde något om dessa som utan egen förskyllan kommit att sakna inkomster. Alla som blir arbetslösa blir det väl utan egen förskyllan. Det är ogunstiga förhållanden som gör dem arbetslösa. Vi är lika angelägna att hjälpa alla oförskyllt drabbade, antingen de är fiskare, grovarbetare, tjänstemän eller vad de är, men framställning om medel härför skall göras när propositionen ligger på vårt bord. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag är glad över att jag fick herr Birger Anderssons vitsord på att utskottet är positivt inställt till alla som blir utan arbete, således även dessa fiskare. Jag var nog redan tidigare övertygad om det, men jag är glad att herr Andersson strök under det särskilt. Det är möjligt att man enligt de formella regler som här brukar tillämpas inte bör rusa i väg och framställa en motion när det skall komma en proposition. I detta fall må det dock kanske förlåtas mig med hänsyn till min korta tid i denna kammare. Jag är inte så ledsen ändå, även om jag gjort ett formellt fel, ty jag tycker att det är så angeläget att man inte glömmer bort dessa människor utan verkligen håller uppmärksamheten fästad på dem. Det skall bli spännande att se om den proposition som kommer ger även dem del av den hjälp som skall beredas de människor som blivit friställda. Jag tycker att det finns exempel på den snävare inställningen att med hjälp av arbetslöshetsförsäkring skall allting vara gott och väl. Det rör sig här om personer som har gjort mycket värdefulla insatser för vår försörjning och i vårt samhälle och som nu friställs utan egen förskyllan. Jag håller helt med herr Birger Andersson om att det väl är så med de flesta, men därmed står det ännu mera klart att man inte får göra någon kategoriklyvning mellan löneanställda och sådana som inte kan anses vara löneanställda. Herr talman! Jag vill sluta med att tacka för den redogörelse som herr Birger Andersson lämnade. Jag tycker mig däri skönja en viss förhoppning om att det skall kunna reda upp sig i den här frågan i samband med att propositionen kommer.

Herr talman! Detta ärende avser frågan om en höjning av företagareföreningarnas utlåningskapacitet för direktlån från 75 000 kronor, som nu gäller, till 150 000 kronor. Vi föreslår att denna ändring skall tillämpas från den 1 mars 1968. Den här frågan har ju varit föremål för diskussion, och man har hänvisat till den utredning om företagareföreningarnas verksamhet som pågått och som nu avgivit sitt betänkande. Anledningen till att vi ändå velat föra fram vårt förslag är att frågan enligt vår mening har speciellt intresse just i den nu aktuella situationen. Vidgade lånemöjligheter hos företagareföreningarna skulle i dagens läge vara av väsentlig betydelse. Herr talman! Jag vill med denna korta motivering yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Till vad herr Jacobsson nu sagt vill jag endast lägga, att den nuvarande lånegränsen — alltså 50 000 kronor respektive 75 000 kronor om det gäller maskinlån — har tillämpats ända sedan 1960 och att penningvärdet under den tiden har förändrats ganska avsevärt. Konsumentprisindex var t.ex. 159 år 1960 och är nu uppe i 212. Detta är ju i sig självt ett skäl till att lånetaket borde höjas. Men än väsentligare är kanske, att den tekniska utvecklingen under samma tid gått så raskt framåt. Det krävs betydligt större kapitalinsats per anställd nu än tidigare. Om dessa lån skall kunna tjäna den uppgift de avsågs för vid beslutet 1960 måste därför lånegränserna höjas rätt avsevärt. Att frågan tagits upp redan nu och att man vill på tilläggsstat tillföra hantverksoch industrilånefonden mera pengar har sin grund i det vi nyss diskuterade, nämligen konjunkturläget. Enligt vår mening måste man på alla vägar söka stimulera näringslivet och konjunkturen, och om man stimulerar den mindre och medelstora företagsamheten genom att medge bättre lånemöjligheter tror vi att följden skulle bli sysselsättning åt flera, samtidigt som man kan motverka att andra blir friställda.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

Herr talman! Lånetaket för lån ur statens hantverksoch industrilånefond är 50 000 kronor och lånetaket för lån för anskaffning av maskiner 75 000 kronor. Lån med högre belopp kan emellertid enligt gällande bestämmelser beviljas av kommerskollegium. 1962 års företagareföreningsutredning avlämnade sitt betänkande i fjol. Utredningen anser att det i fortsättningen bör ankomma på Kungl. Maj:t att alltjämt bestämma vilket högsta belopp som må utlämnas till en och samma låntagare, men utredningen har förordat en höjning av lånetaket till 100 000 kronor. Vid 1967 års riksdag lämnades utan bifall motioner av samma innebörd som den nu föreliggande. Utredningens betänkande har remissbehandlats, och proposition är att vänta den 15 mars i år. Det vore att föregripa inte bara den väntade propositionen utan också de motioner, som riksdagens ledamöter kan vilja väcka med anledning av propositionen, om vi nu skulle fatta ett beslut i denna fråga. Med denna motivering, som i huvudsak överensstämmer med vad utskottet har anfört, och eftersom utskottet får tillfälle att återkomma till frågan i anslutning till den väntade propositionen ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Erik Filip Petersson har frågat om jag avser att skyndsamt föranstalta om att tillförlitliga informationer delges allmänheten angående fiskkonsumtion ur hälsosynpunkt. Enligt livsmedelsstadgan får en vara inte saluhållas som livsmedel, om den genom förorening kan antas vara otjänlig till människoföda. Tillämpningen av stadgan vilar på de kommunala hälsovårdsnämnderna. Statens institut för folkhälsan har — till dess att förhållandena ytterligare klarlagts — ansett att fisk med högre kvicksilverhalt än 1 mg per kg bör betraktas som otjänlig till människoföda. Detta värde har legat till grund för en av dåvarande medicinalstyrelsen och veterinärstyrelsen i november 1967 utfärdad cirkulärskrivelse till samtliga hälsovårdsnämnder. Däri har man tagit in en preliminär förteckning över vatten där fiskbeståndet med hänsyn till kvicksilverförekomsten bör anses otjänligt till människoföda. I skrivelsen rekommenderades vidare hälsovårdsnämnderna att tillråda storförbrukare att minska konsumtionen av fisk, som härrör från vatten, där kvicksilverutsläpp förekommer eller förekommit. Styrelserna påpekar samtidigt att havsfisk har visat ofarliga kvicksilverhalter. Sedermera har folkhälsoinstitutet beslutat, att gränsvärdet på 1 mg per kg bör kompletteras med en uppmaning till allmänheten att inte konsumera insjöfisk mer än en gång i veckan. Institutet har också inrättat tre expertgrupper som har till uppgift att ta upp hela frågan om gränsvärdet för kvicksilver i fisk till förutsättningslös omprövning. En av dessa expertgrupper skall bl.a. handha frågan om informationen till myndigheter och allmänhet. Jag anser det vara väsentligt att allmänheten erhåller klara och entydiga besked i hithörande frågor. Enligt vad jag inhämtat avser berörda verk att på lämpligt sätt ge erforderlig publicitet åt sina rekommendationer och synpunkter på fiskkonsumtionen i dagens läge. Bl. a. är det önskvärt att allmänheten får klart för sig att — såsom de båda styrelserna påpekat — havsfisk har visat ofarliga kvicksilverhalter och alltså kan användas utan någon risk från hälsosynpunkt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det har hänt åtskilligt sedan den framställdes, men ändå har den ett stort mått av aktualitet. Det har länge rått en betydande förvirring bland den stora allmänheten angående vilken fisk man kan våga äta och vilken man inte kan äta. Var det någon som tänkte sig få klarhet över detta problem och lyssnade till en radiodebatt mellan experter angående dessa frågor, så blev han säkerligen än mera desorienterad än förut. Hela debatten gav närmast ett intryck av att man egentligen inte visste någonting med säkerhet i denna fråga och att stora brister vidlåder forskningen på området. Folkhälsoinstitutet har senare förklarat att man kan tolerera 1 mg kvicksilver, såvida man inte konsumerar för mycket, men det visar sig att detta gränsvärde icke kan accepteras i vissa fall. Mycket starka indicier har pekat på att det är förenat med ganska stor risk att förtära fisk vars kvicksilverhalt uppgår till det angivna gränsvärdet, även vid normal konsumtion. Därför är denna upplysning i viss utsträckning kanske lika vilseledande som upplysande. Vad jag närmast avsåg med min fråga var själva formen för upplysning till allmänheten. Det är ju så viktigt att det blir en effektiv konsumentupplysning som når fram till allmänheten, en upplysning om vad som är hälsovådligt utifrån de kunskaper som vi i dag äger i den här saken. Å ena sidan gäller det att inte göra onödiga experiment med hälsan, men å andra sidan finner jag det lika angeläget att den onödiga rädslan för att konsumera ofarlig fisk inte lever vidare och sprider sig. Det finns tydligen gott om sjöar i vårt land där fisk mycket väl kan fångas för att an vändas till föda. För dagen torde, som jag nämnde, många människor tro att all fisk i det här landet är farlig att förtära, varför de undviker att äta den. Därför anser jag det vara angeläget att satsa på upplysning om den sidan av saken, så att människor inte i onödan avstår från att äta den ofarliga fisken, som säkerligen har ett stort värde. Jag vill därför efterlysa någon form av skyldighet för fiskhandeln att avge varudeklaration med uppgift om var fisken är fångad, så att allmänheten kan känna sig trygg och veta att den fisk som saluförs kommer från en sjö där vattnet inte är förgiftat. På så sätt skulle de människor som utövar yrkesfiske i ofarliga sjöar inte behöva bli avstängda från sina existensmöjligheter. Likaså bör nog myndigheterna satsa på att påskynda undersökningen av sjöarna här i landet. Enligt en tidningsnotis, som jag läste i dag, har bara en bråkdel av landets sjöar blivit föremål för verklig undersökning i det här avseendet. En mera omfattande undersökning bör på sitt sätt medverka till en bättre konsumentupplysning i denna fråga.
Herr talman! En kort kommentar med anledning av herr Peterssons inlägg. Jag vill gärna understryka vad jag har framhållit i mitt svar, nämligen att klarhet bör vinnas så långt detta är möjligt. Jag vill påpeka att fisk som innehåller kvicksilvermängder över de nu fastslagna gränsvärdena inte får säljas; detta är redan fastställt. Därtill har det öppnats möjligheter för kommunerna att sända in fisk från de sjöar där undersökningar ännu inte har företagits. Det finns alltså en serviceverksamhet på detta område. I mitt svar har jag pekat på en viktig sak, och svaret ansluter sig i den delen till vad herr Petersson underströk: allmänheten måste få klarhet beträffande vilken fisk som är riskfri. I svaret har jag också framhållit — detta har för övrigt påpekats av de båda nämnda styrelserna — att havsfisk håller ofarliga kvicksilverhalter och därför kan användas utan risk ur hälsosynpunkt. Jag tror att det är viktigt att sådana ting klarläggs för allmänheten. Jag har också framhållit att en särskild expertgrupp tillsatts med uppgift att svara för informationen till bl a allmänheten, och det tror jag är av stort värde i dagens läge.

Herr talman! Herr Svenungsson har frågat mig om jag är beredd att redogöra för de riktlinjer som tillämpas inom kommerskollegium vid utfärdandet av linjekoncessioner för distribution av elkraft till elkonsumenter. Enligt bestämmelserna i 1902 års ellag kan tillstånd att dra fram starkströmsledning med en i huvudsak bestämd sträckning — s.k. linjekoncession — ges under förutsättning att sökanden är lämplig som eldistributör. Vidare skall ledningen vara behövlig och förenlig med en planmässig elektrifiering. Koncessionstiden uppgår i regel till högst 40 år. Såvitt jag erfarit har kommerskollegium hittills inte avslagit någon ansökan om linjekoncession. Jag vill tilllägga att kollegiet i sitt arbete att rationalisera eldistributionen strävar efter att få till stånd lämpliga distributionsområden. Med hänsyn till konsumenternas intressen har kollegiet under de senaste åren i stor utsträckning tvingats tillfälligt förlänga linjekoncessioner och ge sådana koncessioner för korta ledningar i avvaktan på lämplig områdesindelning. Slutligen vill jag erinra om att hithörande frågor liksom problem som sammanhänger med områdeskoncessioneringen kommer att ingående belysas av eldistributionsutredningen, vars betänkande beräknas föreligga före sommaren 1968.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Wickman för den lämnade redogörelsen. Anledningen till att jag tog mig friheten att begära denna redogörelse är att det ute i landet har uppstått en viss oro inför den starka rationaliseringstendens, uppmuntrad och styrd från statligt håll, som i dag kännetecknar eldistributionen. På 20 år har antalet distributionsföretag minskat från 3 500 till 1 350. I mitt hemlän har inte mindre än fem distributionsföreningar fått avslag på områdesansökningar, och endast linjekoncessioner på ett å två år har beviljats. Det är kanske överraskande att jag i detta sammanhang åberopar ett yttrande av vattenfallsverket med anledning av motioner till 1966 års riksdag, men i verkets åsyftade yttrande heter det bl.a.: »I denna omvandlingsprocess är det av vikt att tillse att den tendens till ökad konkurrens, som präglat utvecklingen, icke tillåtes bytas i sin motsats. Det synes därför vara av betydelse, att även inom distributionen ett blandat företagssystem bibehålles.» Här har konsumenternas intressen poängterats. Det finns ingen anledning att tillgripa provisoriska koncessioner, då det gäller — upprustade = distributionsföreningar med god service och billig taxa. Tillfälliga koncessioner uppmuntrar inte till effektivisering av driften. Erfarenheten säger också att de stora företagen inte alltid kan tillfredsstäl lande betjäna mindre orter eller vissa landsbygdsområden. Det är inte allt som blir mera rationellt därför att det blir större. I den proposition till riksdagen, som ligger till grund för nuvarande lagstiftning på området, heter det: »Mot de företag, som tillfredsställande fullgör sina uppgifter, finns givetvis ingen anledning att vidtaga åtgärder.» Att alltför brådstörtat kräva reorganisation av de mindre företagen skapar bara olust och osäkerhet. I dagens läge talar starka skäl för en förlängning av koncessionstiden, eftersom de regler för överlåtande av elanläggningar, som eldistributionsutredningen — åberopad också i statsrådets svar — räknar med att kunna framlägga förslag om, knappast kan få praktisk tillämpning förrän om ett par år. Inte minst av den anledningen kan det vara motiverat att skynda långsamt. Till slut vill jag framhålla att de mindre företagen genom sin begränsade omfattning ofta kunnat lämna en lokal service som de större företagen inte alltid haft möjlighet till, och oftast är det de mindre företagen som vid katastroftillfällen snabbast återtar elleveransen. Statsrådet Wickman har i ett interpellationssvar i andra kammaren förra året medgivit att det finns risk för att de korta koncessionstiderna kan medföra besvärligheter för distributionsföretagen när det gäller planeringen av deras investeringar. Jag hoppas att denna synpunkt skall beaktas av kommerskollegium, som enligt Kungl. Maj:ts medgivande är koncessionsmyndighet. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Man kan, herr Svenungsson, alltid diskutera vad som ligger i uttrycket »skynda långsamt». Vad vi upplever på eldistributionens område är som på många andra områden en strukturrationalisering. Jag tror att herr Svenungsson håller med mig och kommerskollegium om behovet av denna strukturrationalisering. Jag tror inte att vi beskriver utvecklingen i vårt land riktigt om vi säger att denna utveckling i dag går för snabbt. Jag behöver inte här gå in på — och det är väl inte det lämpliga tillfället att göra det — de orsaker som ligger bakom kravet på större och effektivare = distributionsföretag, men låt mig ändå nämna att man för några år sedan i elkraftutredningen stannade vid 2000 abonnenter som ett minimum för ett effektivt fungerande distributionsområde. Om man håller sig vid denna gräns — jag kommer sedan tillbaka till frågan om den är hållbar i dagsläget — uppnådde 1966 endast 18 procent av det totala antalet distributionsföretag detta minimum. Betecknande för den utvecklingsfas som vi nu i vår ekonomi är inne i på detta som på andra områden, är att denna gräns nu höjts till 5000 abonnenter, och jag vet inte hur länge den gränsen kommer att vara ett acceptabelt minimum. Denna utveckling är som jag nämnde inte något speciellt utmärkande för just eldistributionen, utan det är en utveckling som vi möter på varje område i vår ekonomi. Jag tror att vi med betydligt mindre bekymmer och med mindre hämningar än på många andra områden kan acceptera strukturrationaliseringen när det gäller eldistributionen. Jag är medveten om att systemet med korta koncessionsperioder, som jag nämnde i ett interpellationssvar i andra kammaren och som herr Svenungsson också erinrade om inte är tillfredsställande för de enskilda distributionsföretagen. Det är bl.a. det förhållandet som är anledning till att jag emotser och vidtagit åtgärder för att så snabbt som möjligt få fram den utredning som jag nämnde i mitt svar. Som jag framhöll räknar jag med — jag bygger på utredningsmannens bedömning som jag inte har anledning att ifrågasätta — att ut redningen skall vara färdig till sommaren 1968. Det gör att riksdagen 1969, om inte frågan kompliceras alltför mycket, bör kunna ta ställning till den framtida politiken på detta område. Jag vill emellertid säga redan i dag att jag är övertygad om att grundlinjerna i den framtida politiken kommer att vara desamma som i dag. Det är dock möjligt att formerna för den kommer att ändras. Målet för politiken kommer däremot att vara oförändrat.
Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning att den pågående rationaliseringen av eldistributionen ur många synpunkter är nödvändig, men förra året tillsattes eldistributionsutredningen för att fullfölja ellagstiftningsutredningen som 1966 lade fram sitt betänkande. Enskilda <distributionsföretag bör väl inte få sitta emellan genom dessa korta provisoriska koncessioner i avvaktan på kommande lagstiftning. Vi vet att det blir alldeles för kort tidsfrist för eventuella överlåtelser. Företagen behöver rådrum — det är en rimlig begäran. Jag skall bara peka på ett aktuellt fall i Älvsborgs län. En förenings ansökan om att få linjekoncessionen förlängd i tre år bifölls inte, utan det medgavs endast en förlängning på ett år. Det är sådant som skapar olust och irritation. rätt för honom att under tid då riksdagen är samlad åtnjuta arvode enligt löneklass A 21 jämte de avlöningsförmåner i övrigt som skulle ha tillkommit honom, om han varit extra tjänsteman i lönegrad Ae 21.

Herr talmannen yttrade, att han efter samråd med andra kammarens talman finge föreslå, att första kammaren ville besluta att vid sammanträde onsdagen den 6 mars företaga val av tre ombud i Europarådets rådgivande församling jämte tre suppleanter för dem.

Herr talman! Nu börjar de gamla bekantskaperna i riksdagsarbetet komma fram den ena efter den andra. Herr Sjöholms motion om stadgande i grundlag angående förvärv av medlemskap i politiskt parti är en sådan bekantskap från de senaste åren. Till det föreliggande utskottsutlåtandet har högerledamöterna fogat en blank reservation. Vi har gjort det av den orsaken att vi ganska långt delar den uppfattning som framföres i motionen och i dess motivering. Jag anser också för min del att en ständigt växande skara har den uppfattningen, att den kollektivanslutning som genom fackföreningsbeslut förekommer till socialdemokratiska partiet är en odemokratisk och olämplig ordning. Här kan kanske inte anföras några nya synpunkter på denna tvångsanslutning. Men nog kan man tycka — och jag känner det på det sättet — att varje gång som denna fråga om kollektivanslutningen kommer upp till behandling verkar vad som här förekommer alltmer motbjudande. Det förefaller mig oförklarligt att socialdemokratiska partiet vill hålla fast vid uppfattningen att det är rätt och riktigt att ha denna form av anslutning till ett politiskt parti. Den enda inställning som här kan försvaras är att varje medborgare själv bör fatta detta beslut efter egen uppfattning. Anslutning till ett politiskt parti är ju en personlig angelägenhet. Inte kan det vara riktigt — som vi här sagt förr — att tusentals och åter tusentals personer anslutes till ett politiskt parti utan att de kanske själva vet om detta. Då brukar det genmälas, att de som inte vill vara med om denna kollektivanslutning kan avge reservation och på så sätt få sitt utträde ur en partiorganisation som de aldrig själva begärt att få inträda i. Varför skall de, som är medlemmar i en facklig organisation, behöva begära utträde ur ett parti som de anslutits till utan att själva känna till det? Vi har alla respekt för att ha kvar den ordningen att valhemligheten skall vara tryggad. Det förhållandet att någon skall behöva skylta med att begära utträde ur ett parti, som han mot sin vilja har anslutits till, innebär väl ett steg i riktning mot att valhemligheten inte är tryggad — något som vi måste reagera emot. Inom högerpartiet har vi starka sympatier för motiveringen i herr Sjöholms motion och finner hans synpunkter vara riktiga. Men yrkandet, att riksdagen måtte besluta att låta i kommande ny grundlag införa stadgande om medlem skap i politiskt parti, vill vi inte vara med om vid denna tidpunkt. Vi frågar oss om det verkligen skall vara nödvändigt med en lagstiftning? Inom högerpartiet lever vi alltjämt i den tron att det socialdemokratiska partiet skall bli övertygat om hur oriktigt det är med denna kollektivanslutning och att man på det sättet kan komma till rätta med problemet. Som motionärerna uttalar kan det enda riktiga i ett demokratiskt samhälle vara att de som ansluter sig till ett politiskt parti måste få göra det av egen övertygelse och självständigt ha tagit ställning och fattat beslut. Något annat kan inte vara en tillfredsställande ordning. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Denna fråga var uppe till behandling under riksdagens höstsession förra året. Då var såväl utskottet som kamrarna, vilka biföll utskottets förslag, enhälliga i sin uppfattning att de på fångvårdsanstalter intagna borde beredas möjlighet att få utöva sin rösträtt. Som vi kommer ihåg blev partiledarna då föremål för tidningarnas frågvishet, och partiledarna uttalade sig för att frågan måste lösas. Att det inte blev något resultat i höstas berodde på att utskottet hänvisade till det pågående utredningsarbetet. Utskottet uttalade, att det ansluter sig till önskemålet, att möjligheterna till valdeltagande förbättras och att frågan bör bli föremål för fortsatt uppmärksamhet. Man framhöll vidare att något initiativ från riksdagens sida inte var erforderligt härför. Vallagstiftningen i dess helhet är, sade utskottet, föremål för översyn genom 1965 års valtekniska utredning och genom att grundlagberedningen hade frågan uppe som ett led i arbetet på en total författningsreform. Utskottet förutsatte att frågan om internernas röstmöjligheter skulle prövas in anslutning därtill. Sedan dess har ingenting hänt. När utskottet nu åter har fått en motion att behandla i ärendet, har till utskottsutlåtandet, som går ut på att man vidhåller sin tidigare uppfattning, fogats en reservation som kräver att »alla åtgärder som är möjliga vidtas för att lösa frågan om de på kriminalvårdsanstalter intagnas valdeltagande». Vi som har undertecknat reservationen anser att det är angeläget att dessa åtgärder snabbt vidtas så att poströstning möjliggöres för de intagna redan vid valet år 1968. Skall de utredande myndigheterna skynda lika långsamt som hittills förutser vi att det inte finns några som helst möjligheter att frågan löses före valet i år. Därför har vi fogat en reservation till utskottets utlåtande med yrkande att riksdagen sålunda skall anhålla hos Kungl. Maj:t om åtgärder för att möjliggöra poströstning vid kriminalvårdsanstalter i valet 1968.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

Herr talman! Det är fyra fakta som ligger till grund för denna debatt. För det första har de intagna vid fångvårdsanstalter rösträtt enligt den svenska grundlagen. De berövas sin rösträtt genom att myndigheterna inte ger dem chans att utöva den. Frågan gäller alltså om vi skall se till att en grupp svenska medborgare får utöva den rätt som de har enligt författningen. För det andra har — som herr Torsten Andersson påpekade — samtliga partiledare uttalat sig för att interner på fängelser skall få rösta. Det skedde några dagar före kommunvalet 1966. Jag citerade partiledarnas uttalanden i den debatt vi hade i kammaren den 1 november förra året. Jag behöver inte upprepa det. Klart är att partiledarna rimligen bör ha bundit sina partier för att se till att intagna på fångvårdsanstalter får rösträtt vid 1968 års val. För det tredje strider det nuvarande tillståndet mot de uttalade principerna för vår kriminalvård. Det gäller ju att återanpassa internerna till normalt samhällsliv. Då är det orimligt att utestänga de intagna från den handling som kanske mest av alla innebär och symboliserar delaktighet i samhällets angelägenheter, alltså valhandlingen. Det har kriminalvårdsstyrelsen påpekat många gånger. Men myndigheterna har inte brytt sig om det. För det fjärde kan man omöjligt skylla på postverkets resurser, om man vill förhala denna fråga vidare. Posten har omkring 3200 postanstalter öppna på valdagen. Man sköter poströstningen på omkring 400 sjukhus. Ingen kan väl på fullt allvar göra gällande att man inte med litet god vilja och hygglig planering skulle kunna hålla poströstning på ett 70-tal fångvårdsanstalter. Nu är det, herr talman, möjligt att man inte längre kommer att förhala den här frågans lösning. Det finns väl vissa förhoppningar om att det blir poströstning vid fångvårdsanstalterna i 1968 års val. Men säkra kan vi ännu inte vara. Ty det står i utskottets en mening korta yttrande att det »kan förutsättas, att de åtgärder som är möjliga kommer att vidtas för att lösa frågan ...» Jag vill då fråga herr Georg Pettersson, ordförande i konstitutionsutskottet, vad det betyder. Det finns ju bara två handlingsvägar här. Antingen är det så, att man menar att internerna skall få rösta i 1968 års val. — Men varför bifaller man i så fall inte motionen? Och varför säger man inte i utskottets yttrande att motionens krav kommer att uppfyllas? Eller också blir det så, att internerna inte heller i år får chans att rösta. Då borde man ha skrivit det och ärligt medgett att man lämnat ett negativt besked.

Herr talman! Herr Ahlmark slår delvis in öppna dörrar. När vi debatterade denna fråga i höstas, förelåg nämligen ett utskottsutlåtande som innebar att utskottet ställde sig bakom alla de åtgärder som kunde vidtagas för att bereda även nu ifrågavarande grupper möjlighet att få avge sina röster — det gäller också de handikappade, som behandlas i nästa ärende i dag. När det gäller inrättandet av postanstalter så är väl detta helt avhängigt av de resurser som postverket kan ha. Därför kan jag inte ge besked om det kommer att bli poströstning överallt. Utskottet förutsätter att alla de åtgärder som är möjliga kommer att vidtas, och vad som är möjligt är ju beroende av de resurser som finns. Det får väl inte bli på det sättet — vilket man kunde befara när denna fråga diskuterades i höstas — att postanstalter inrättas vid fängelserna på bekostnad av postanstalter som skulle inrättas vid sjukhus. Resurserna får väl vara det avgörande. För övrigt, herr talman, diskuterade vi ju detta så ingående i höstas att det inte finns mycket mer att tillägga. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Det här var värre än jag hade tänkt mig. Jag trodde att herr Georg Pettersson skulle säga att utskottsutlåtandet var litet suddigt skrivet, att det är litet svårt att bifalla motionen etc. — men att det ändå skulle betyda att internerna får rösträtt 1968. Nu säger han i stället att det beror på postens resurser och att vi för närvarande inte kan säga något om de resurserna. I det läget tycker jag att det är dubbelt så angeläget att riksdagen följer reservationen, som ger Kungl. Maj:t i uppdrag att se till att tillräckliga resurser ställs till postverkets förfogande så att det kan utvidga sin valservice från de 3 200 postanstalter som är öppna och de 400 sjukhus som har poströstning till också de 70 fångvårdsanstalter som det här gäller. Jag finner det alltså mycket angeläget att kammaren i dag följer reservationen.
Herr talman! Herr Ahlmark talar om suddighet. Jag undrar om det inte är han som är suddig i sin tankevärld. Det måste väl stå klart för honom att posten är ett affärsdrivande verk och att vi här, i varje fall inte från utskottets sida, kan bestämma att postens verksamhet skall utvidgas på det sätt som herr Ahlmark här utan vidare förutsätter att vi skall göra. Det affärsdrivande verket måste självt få ange vilka resurser det har att ställa till förfogande. Vi utgår från utskottets sida från att alla åtgärder som är möjliga skall vidtagas. Därmed tycker jag att den suddighet som herr Ahlmark talade om när det gäller utskottsutlåtandet helt faller på hans egen tankevärld.

Herr talman! När denna fråga nu efter några månader har kommit igen här i riksdagen verkar det som om det vore en synnerligen stor brådska att komma fram till en lösning. Jag tycker för min del inte att det bör läggas några hinder i vägen för dem som kriminalvården har tagit hand om när det gäller att få tillfälle att rösta. När detta ärende sist behandlades hävdade en högerledamot i andra kammaren den uppfattningen, att de som inte rättar sig efter vad lag och rätt föreskriver inte skall ha någon rösträtt. Det förhåller sig emellertid så, som det redan har sagts, att de enligt grundlagen har rösträtt. Frågan är bara om de som är intagna i fångvårdsanstalt skall få vidgade möjligheter att utnyttja sin rösträtt. Därför kan man inte med anledning av de motioner som behandlas nu och som har behandlats tidigare hävda den uppfattningen, att de individer som är omhändertagna av Jag har inte för min del för avsikt att ta avstånd från vad jag har varit med om att biträda i konstitutionsutskottet. När det gäller herr Ahlmarks uttalande, att partierna borde vara bundna av de uttalanden som partiledarna har gjort, bör väl dock varje parti få svara för sig om det verkligen är den ordningen att partiledarna i alla situationer binder partierna.

De som begått mycket grova brott borde inte ha någon möjlighet att påverka valresultatet. Jag har inget annat yrkande än bifall till utskottets förslag. inte skall ha någon

Herr talman! Om man skall beröva vissa svenska medborgare deras rösträtt, som herr Sveningsson här tycks vilja för dem som begått särskilt grova brott, måste man göra det i grundlagsenlig ordning. De personer som herr Sveningsson talade om har enligt den svenska författningen rätt att rösta. Men de ges inte de praktiska möjligheterna att rösta, därför att postverket ännu inte satt in poströstning på anstalterna. Om herr Sveningsson däremot vill beröva dem denna rösträtt får han motionera om att man skall ändra grundlagen på denna punkt — det är den enda chansen. Nu säger herr Pettersson att det egentligen är postverket och dess resurser som skall bestämma det här. Vi kan inte veta vilka möjligheter postverket har, det är ett affärsdrivande verk o.s.v. Nej, herr Pettersson, om vi be finner oss i en situation då några tusen svenska medborgare berövas sin grundlagsenliga rätt att rösta så har riksdagen rätt och möjlighet att säga ifrån att så här får det inte vara. Det är inte postverket som ensamt skall avgöra den här saken. Jag har bett riksdagens upplysningstjänst ta reda på vad postverket självt har sagt i ämnet. Jag fick i förrgår följande svar: »Inom postverket har i avsaknad av direktiv från Kungl. Maj:t inga överväganden skett rörande utvidgning av postens valservice på här aktuellt sätt.> Postverket kan få de direktiven genom att vi följer reservationen.

Herr talman! För riksdagens ledamöter brukar framhållas värdet av att väcka motioner i början av den allmänna motionstiden. Det sägs minska besvären för olika berörda parter, och motionärerna föreställer sig väl gärna att en tidig motionsavlämning skall öka sannolikheten för en tidig utskottsbehandling. När det gäller de motioner som behandlas i föreliggande utlåtande, finner man att de bär numren I: 3 och II: 5, och de har också mycket riktigt kommit upp till behandling redan i februari månad. Det är förstås den lilla haken att det inte är februari samma år som motionerna väcktes utan året därpå. Men man skall väl inte klaga. Den långa tid som konstitutionsutskottet har tagit på sig för att behandla motionerna vittnar kanske i själva verket om den vikt utskottet tillmäter de frågor som här behandlas och om den grundlighet med vilken ärendet blivit prövat. Jag borde kanske på motionärernas vägnar tacka för den årslånga möda som konstitutionsutskottet lagt ned på den här saken. Det kunde ju vara värre. Om vi exempelvis haft offentliga utskottsförhör, så hade motionerna kanske inte kommit upp förrän i februari nästa år. Utgångspunkten för motionerna var att en ansökan om att få ge ut ett organ vid namn Socialistisk tidskrift avslogs av justitiedepartementet på den grunden att ägaren av ett redan nedlagt organ med namnet Nationalsocialistisk tidskrift motsatte sig denna utgivning. När sådant kan hända, säger man sig att det måste vara något egendomligt antingen med gällande bestämmelser på området eller med tillämpningen av dessa bestämmelser. Om det enbart är fråga om tillämpningen, frestas man att tala om en formalism på gränsen till omdömeslöshet. Motionärerna har ansett att det borde finnas skäl för en översyn av gällande bestämmelser, vilka förefaller ge ett överdrivet skydd åt innehavare av vissa titlar för periodiska skrifter och inte innebära tillräcklig generositet mot nytillkommande utgivare. Utskottets utlåtande följer i stor utsträckning motionärernas argumentering. Utskottet säger att det är önskvärt att nytillkommande utgivares legitima intressen tillgodoses vid bedömningen av ansökningar om nya titlar. Utskottet framhåller att den naturliga utvecklingen på tidningsoch tidskriftsmarknaden bör hindras så litet som möjligt. Och utskottet säger i utomordentligt diplomatiska ordalag att inte endast den yttre likheten mellan titlarna bör beaktas utan även de begrepp som de aktuella orden representerar. Enligt utskottets mening står det då klart att exempelvis orden »socialistisk» och »nationalsocialistisk» är så särskilda från varandra att risk för förväxling mellan dem inte föreligger. Ja, det är ju ett obestridligt påpekande. Utskottet ryggar bara tillbaka inför själva kravet på en översyn av bestämmelserna, men man får kanske säga att dess uttalanden bör vara vägledande för departementets fortsatta praxis på detta område och att i så måtto motionärerna åtminstone halvvägs fått sina önskemål tillgodosedda. Jag har bara en fråga att ställa till företrädare för konstitutionsutskottet. I motionerna tog vi upp det speciella problemet att nuvarande bestämmelser om att utgivningsbeviset kan bevaras, om skriften utkommer på särskilda tider med minst fyra nummer eller häften, inte synes ge tillräckliga garantier för att verklig utgivning och spridning äger rum. Det torde alltså förekomma att en ägare uppfyller bestämmelsen genom att på vissa tider i ett fåtal exemplar låta trycka ett litet blad med den titel som anges i utgivningsbeviset. På så sätt kan utgivningsrätten bevaras många år efter det att organet fyllt en reell funktion. Jag skulle vara tacksam att få veta om konstitutionsutskottet vid sina grundliga studier av ärendet har observerat förhållanden av det slag som här omnämnes, om man har funnit exempelvis att vissa stora förlag eller organisationer ligger på titlar i många år genom vissa enkla grepp som knappast kan vara i linje med lagstiftarens av sikter. Om utskottet har observerat sådana förhållanden, vilka reflexioner har man i så fall knutit till dem?

Herr talman! Det har med anledning av förevarande utlåtande uppstått en del missförstånd, och det har också skett en viss sammankoppling med det förslag till riksdagsstadga som är fogat som bilaga till grundlagspropositionen. Vissa av dessa synpunkter har kommit mig till del så sent att utskottet inte har blivit i tillfälle att få dem klarlagda. Frågan om riksdagens krigsdelegation — således en fråga som rör riksdagens interna verksamhet — är av sådan vikt att det är angeläget att försöka få till stånd enighet, samma enighet som har rått i utskottet när det gäller dess utlåtande, även om utlåtandet kanske kunde vara annorlunda. Då någon ytterligare bordläggning nu inte kan begäras vill jag, herr talman, yrka att utlåtandet återremitteras till utskottet.

Herr talman! Jag har litet svårt att förstå konstitutionsutskottets ärade ordförande beträffande denna begäran om återremiss. Jag kan inte finna att det råder några oklarheter på denna punkt. Att det har uppstått diskussion lämnar jag därhän. Det förefaller mig vara ganska klart att förvaltningskontoret med sin kapacitet skall vara väl skickat att omhänderha den fredsmässiga sidan av krigsdelegationens arbete. Jag tror att förvaltningskontoret har de personella och andra resurser som gör det särdeles lämpligt. Jag tror att det skulle vara lugnt för riksdagens kamrar att veta att de fredsmässiga uppgifterna är förankrade där, såsom här har föreslagits. Jag anser att vi gör klokt i att följa motionärerna på denna punkt och sålunda överföra det fredsmässiga inslaget till förvaltningskontoret. Det är ändamålsenligt och såvitt jag förstår sakligt motiverat att förvaltningskontoret klarar handläggningen av såväl beredskapsplanering som uppskovsärenden m.m. i fredstid. Därför ber jag, herr talman, att få hemställa att frågan avgörs i vanlig ordning, och jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Förslaget vore alldeles säkert riktigt om det funnes några sådana uppgifter under fredstid som det vore naturligt att hänföra till förvaltningskontoret. Men vad vi känner till om de beredskapsfrågor som förekommer är det sådant som tillhör krigsdelegationen eller riksdagen att handlägga. Det är frågan om att upprätta de bestämmelser — så långt det nu finns möjlighet att bedöma dem — som skall ligga till grund för krigsdelegationens handlande, om den skulle behöva träda i funktion. Såvitt jag förstår kan dessa uppgifter icke överlämnas till förvaltningskontoret. Men om det skulle förekomma sådant som måste förberedas i fråga om lokaler, transporter e. d., som inte ordnas på annat sätt, kan detta naturligtvis av krigsdelegationens presidium överlämnas till förvaltningskontoret för handläggning och verkställighet. Jag hemställer om bifall till återremissyrkandet.
Herr talman! Jag ber att ytterligare få tillägga att när man första gången diskuterade krigsdelegationens upprättande, beklagade man att det inte fanns något organ inom riksdagen, till vilket man kunde överlåta dessa uppgifter. Det sägs här i utlåtandet: »Det framstod som angeläget att något organ uttryckligen anförtroddes detta ansvar» — dvs. ansvaret som riksdagens beredskapsorgan. Jag kan inte finna annat, herr talman, än att den organisation vi har skulle vara synnerligen lämplig för detta. Jag är inte övertygad om att vad herr förste vice talmannen anfört skulle vara ett särskilt skäl för att man skulle återgå till det beslut som här fattats tidigare. I likhet med motionärerna finner jag det vara naturligt, liksom också utskottet säger i sitt utlåtande, att förvalt ningskontoret övertar ifrågavarande uppgifter vilka, som utskottet säger, »otvivelaktigt åtminstone till väsentligaste del är att hänföra till riksdagens förvaltningsärenden». Jag tror att det ur alla synpunkter skulle vara lämpligt. Det skulle dessutom innebära att man en gång för alla löste ett problem som jag är övertygad om kommer att stå kvar — även om ärendet skulle återremitteras i dagens situation — med krav på att det löses på ett eller annat sätt. Jag ber således, herr talman, att få vidhålla mitt yrkande.
Herr talman! Mitt återremissyrkande baserades på att man skulle kunna få tillfälle att inför kamrarna förklara en hel del av det som nu diskuteras här. Vi har funnit önskvärt att så blir fallet. När vi ställde oss bakom utskottsutlåtandet tyckte vi att utlåtandet i och för sig inte skulle behöva föranleda några missförstånd, men utlåtandet har kommit att medföra missförstånd. Det är för att förklara allt detta som vi vill ha återremiss. Om jag därtill lägger att andra kammaren redan har fattat beslut om att återremittera ärendet, skulle kanske diskussionen i sak kunna anstå till dess utskottet återkommer.

Herr talman! Vi är ju vana vid herr Näsströms knapphändighet. Den avspeglar sig också i utskottsutlåtandets längd och i utskottets knapphändiga motivering. Jag vill helt instämma i vad herr Axel Andersson uttalat som motivering för reservationen. Det är litet beklagligt med just denna knapphändighet ifrån både utskottets vice ordförande och utskottet självt, ty det tyder på att man liksom inte tar saken på allvar. Jag undrar, om inte vi motionärer, som tänker komma tillbaka med denna fråga envist — det kan jag utlova — väntar och hoppas på att de som nu fortfarande är negativa i utskottet skall se till saken så småningom. Vad är saken? Jo, den är att vi här i landet sedan länge har ett väl etablerat och uppbyggt institut med uppgift att vidareutbilda och fortbilda undervisare i religionskunskap. Detta sker bl.a. genom religionspedagogiska seminarier och genom metodikseminarier för träning av lärare med i sak kompetens, men som saknar provår och liknande. Det säger sig självt, att ett sådant här institut tjänar vår skolas sak. Sakkunnigt folk gör här frivilligt en insats på pedagogikens område och kompletterar på så sätt samhällets egna insatser. Lärarna i religionskunskap lägger allt större vikt vid Religionspedagogiska institutet, och verksamheten har därför svällt för varje år. Det gör att man inte längre kan låta ledningen för uppläggningen och administrationen av denna verksamhet arbeta utan ersättning. Jag vet att det ibland har talats om att statsbidrag till denna verksamhet strider mot en godtagen princip — en princip som vi alla är överens om, nämligen att det är samhällets skyldighet att sörja för all fortbildning av lärare. Det skulle nämligen strida mot denna princip, om staten skulle stödja ett sådant här frivilligt företag. Men nu har ju ändå staten inte kommit dithän, att den kan till fyllest sörja för all denna fortbildning. Om man nu på ett område, där det råder en bristsituation, nämligen på religionspedagogikens område, har en förnämlig verksamhet i gång, som utföres av experter — är det då inte litet kortsynt att inte stödja denna verksamhet?

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Sträng för svaret. Finansministern säger att det inte är känt för honom att den sena tryckningen och distributionen av blanketter och material förorsakat några nämnvärda besvär för allmänheten och taxeringsfunktionärerna. Jag vill säga, herr finansminister, att detta svar förvånar mig något. Låt mig ta ett par konkreta exempel! Den blankett som avser ansökan om särbeskattning kom till länsstyrelsen den 14 februari. Allmänheten fick alltså inte tillgång till denna blankett förrän efter den 15 februari. Det kan fullt riktigt invändas att man har rätt att begära särbeskattning ända fram till den 1 juli. Det är dock så att en allt större del av deklaranterna för varje år anlitar hjälp för upprättande av sin självdeklaration, bl.a. beroende på de återkommande ändringarna av olika deklarationsblanketter. Om dessa personer som anlitar hjälp på en deklarationsbyrå eller dylikt vill utföra hela sin deklaration på en gång, i ett sammanhang och vid ett tillfälle, så har de inte denna möjlighet för att en del av blanketterna saknas till följd av en sen distribuering. Beträffande besväret för taxeringsfunktionärerna kan jag peka på att dessa i år fått särskilt besked från länsstyrelserna att påbörja taxeringsarbetet tidigt med anledning av att deklarationerna skall databehandlas. Vid en kontroll som jag gjort i dag har jag fått bekräftat, att blanketter och arbetsmaterial ännu inte kommit taxeringsfunktionärerna till handa. Jag tycker, herr statsråd, att detta är ett par klara exempel på att den sena tryckningen och distribueringen vållar besvär. cerats och när kan den väntas komma?»; samt